Herr talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en plan för att fasa ut miljöskadliga subventioner och om den i så fall inbegriper även de skatterelaterade miljöskadliga subventionerna.Låt mig först tydliggöra att jag delar Jens Holms syn att åtgärder mot miljöskadliga subventioner behöver vidtas, såväl internationellt som nationellt. Och jag kan försäkra Jens Holm att jag tar denna fråga på stort allvar. OECD konstaterar i sin granskning av Sveriges miljöpolitik att Sverige var tidigt med att införa ekonomiska styrmedel. Vi har varit ett föregångsland inom miljöbeskattningen. Men det var på 1990-talet och i början av 2000-talet. Sedan dess har skatteintäkterna som andel av bnp minskat och ligger nu under genomsnittet i EU. OECD rekommenderar Sverige att ytterligare utvidga användningen av miljöskatter och prissättningsinstrument, även inom andra områden än energianvändning. OECD lyfter även upp exempel på snedvridande incitament inom klimat och energibeskattningen och rekommenderar oss att systematiskt justera skattesatser för att upprätthålla skatternas incitaments och intäktsgenererande funktion. OECD rekommenderar särskilt en systematisk utvärdering av incitamentsmixen i transportsektorn.Regeringens ambition är att miljöskatternas styrande effekt ska öka. Stimulanser och ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om Sverige i en mer hållbar riktning. Det handlar om helt nya skatter, återinförande av tidigare använda skatter och höjning av befintliga skatter och minskade skattenedsättningar som är miljöskadliga.Rent principiellt håller jag med Jens Holm, men skattenedsättningar, miljöskadliga subventioner, måste fasas ut på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det är en balansgång mellan likvärdig hantering av alla sektorer och effektivitet i skattesystemet. Samtidigt måste vi beakta till exempel kostnadsnivåer i andra länder för konkurrensutsatt verksamhet. Annars riskerar vi att produktion och därmed utsläpp bara flyttar till andra länder.I stället för att ta fram en särskild plan för utfasning av miljöskadliga subventioner kommer regeringen i arbetet med förändringar av miljöskatterna beakta hur vi ska minska de miljöskadliga subventionerna. Det pågår en kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner inom relevanta verksamhetsområden genom regeringens uppdrag till berörda myndigheter, dock ej de skatterelaterade eller EU-relaterade.Jens Holm lyfter särskilt fram kärnkraftsfrågan. I regeringsförklaringen står det tydligt att kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader, att säkerhetskraven ska skärpas och att kärnavfallsavgiften ska höjas. I december 2014 beslutade regeringen därför att höja den avgift som säkerställer att kärnkraftsindustrin tar hand om sina restprodukter på ett säkert sätt.Vårt arbete med att minska miljöskadliga subventioner på internationell nivå fortsätter. Sverige är med i gruppen Friends of Fossil-Fuel Subsidy Reform som verkar för att främja avvecklingen av fossilbränslesubventioner genom att bland annat mana på och följa upp G20-ländernas åtgärder för att minska fossilbränslesubventioner. Vi har också under flera år stöttat organisationen Global Subsidies Initiative och deras verksamhet i bland annat Indonesien. Just Indonesien har visat sig vara ett positivt exempel där man arbetar aktivt för att fasa ut de subventionerade priserna på fossila bränslen.

Herr talman! Jag vill tacka klimat och miljöministern för svaret på min interpellation om miljöskadliga subventioner.Precis som ministern framförde driver Sverige i många internationella sammanhang frågan att så kallade miljöskadliga subventioner ska fasas ut. En miljöskadlig subvention kan vara en skattenedsättning eller ett bidrag från staten till en verksamhet som försämrar för miljön, som gör att utsläppen ökar, att Östersjön fortsätter övergödas eller någonting annat.Det är en viktig fråga att sätta fokus på. I världen uppgår de samlade fossilsubventionerna till drygt 500 miljarder dollar. Det är mer än fyra gånger så mycket som världen ger i olika former av stöd till förnybar energi.Jag tog upp frågan om miljöskadliga subventioner första gången redan 2012 med den dåvarande miljöministern. Då fick jag höra att regeringen jobbade med frågan. Man kartlade de miljöskadliga subventionerna, och de skulle fasas ut.Kartläggningar har gjorts. Miljöministern refererade till OECD:s granskning av den svenska ekonomiska politiken och att OECD mycket riktigt tar upp att Sverige var tidigt, först i världen, med att införa till exempel en koldioxidskatt. Men de påpekar att vi fortfarande har mycket subventioner till miljöförstörande verksamhet.Naturvårdsverket gjorde en kartläggning redan 2005 som de sedan uppdaterade 2011. Den kartläggningen visar jag nu för kammarens ledamöter. Den är en genomgång av de samlade svenska miljöskadliga subventionerna.

Och framför allt skulle utsläppen inte öka i den utsträckning de gör om vi inte hade subventionerna. Vi skulle kunna göra en stor gärning för miljön.I sitt svar till mig säger ministern att det är viktigt att fasa ut de miljöskadliga subventionerna. Därför skulle jag vilja fråga Åsa Romson: Var finns utfasningsplanen för de miljöskadliga subventionerna? I internationella sammanhang säger vi att andra länder ska fasa ut sin dåliga verksamhet, men varför gör vi det inte också i Sverige? Varför, Åsa Romson, hanterar vi inte de skatterelaterade miljöskadliga subventionerna? Om man tittar på granskningen är det en lång räcka av .
Herr talman! Tack för engagerade inlägg från Jens Holm om miljöskadliga subventioner! På den principiella nivån är det lätt att komma överens i kammaren om att fasa ut miljöskadliga subventioner. Det ligger i själva definierandet.

Jag håller med Jens Holm om att vi ska gå mot en utfasning, och det gör vi också på en del av utfasningssidorna. Samtidigt finns det flera områden kvar. Den aviserade översynen av flyget, att flyget inte ska undantas sina miljökostnader, är något som Jens Holm och jag var överens om i den budgetproposition som vi lade fram i höstas. Det behöver vi titta på.Om vi ska titta på differentieringen i miljöskattehänseende ska vi nog också ta med den politiska parameter som innebär att man, när man inför eller höjer en miljöskatt, i ett första steg kanske inte politiskt kan få tillräckligt starkt stöd om man gör det generellt över alla sektorer och i samma höjd. I stället måste man kanske initialt gå fram på ett sätt som gör att man får den relativt hög för vissa sektorer men inledningsvis måste undanta andra eftersom det finns omställningsprocesser. Jag är angelägen om att det arbetas aktivt med omställningsprocesserna så att vi kan fasa ut det här.Om vi tittar på det politiska spektrumet är jag inte förvånad att vi får en differentiering av till exempel miljöskatter när de införs. Det är inte allomtaget bra för miljön om man säger att man bara kan lägga miljöskatterna på den nivå som är den minska gemensamma nämnaren, det vill säga den sektor som är mest känslig, accepterar den nivån och kan inte höja den i de sektorer som kan ha högre omställningstryck.

Ett exempel är Indonesien, om vi nu ska ta ett internationellt exempel. Där framstår stora bränslesubventioner till befolkningen, ut i konsumentledet, från vårt perspektiv som fullständigt miljöknäppa, men de har naturligtvis haft en social dimension i samhället som byggt på politisk makt och så vidare. Att bryta det tar tid och kräver större omställningsprocesser. Nu har Indonesien kommit vidare och inser att det går att implementera ett system där man successivt tar bort subventionerna.
Jag kan hålla med klimat och miljöministern om att det är lättare att principiellt fasa ut miljöskadliga subventioner. I praktiken kan det vara svårare eftersom det uppstår olika intressekonflikter. Det jag saknat från den tidigare regeringen, och tyvärr också från den nuvarande, är ett mer samlat grepp och en utfasningsplan. Jag kommer ihåg vad som stod i den budget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som dessvärre inte gick igenom.

Där är alltså utfasningssiktet klart, men varför har vi det inte i Sverige?Den tidigare borgerliga regeringen tog bort koldioxidskatten för kraftvärmen. Är det bra eller dåligt ur ett miljöperspektiv, Åsa Romson? Torvbrytningen är helt befriad från koldioxidskatt. Är det en bra subvention, Åsa Romson? Vi har ett reseavdrag som gynnar massbilism, dessutom till stor del i våra storstäder där man inte behöver åka bil. Är det bra eller dåligt, Åsa Romson?Det finns ett stort antal miljöskadliga subventioner som Naturvårdsverket radar upp och som jag är helt övertygad om att regeringen skulle kunna lägga in i en utfasningsplan och säga att de ska bort. Sedan finns det andra subventioner och stöd som kan vara lite svårare att fasa ut därför att de kanske har viktiga regionalpolitiska fördelar eller kan gynna personer med låga inkomster och sådant. Det måste i så fall vägas för och emot, det förstår jag också, men varför, Åsa Romson, tänker regeringen inte anta en plan, en strategi, för att fasa ut de miljöskadliga subventionerna? Med det menar jag att vissa subventioner kanske helt enkelt ska finnas kvar för att de har andra fördelar även om de belastar miljön.Varför adresserar ni inte de skatterelaterade miljöskadliga subventionerna? Om vi tittar på OECD:s granskning och Naturvårdsverkets kartläggning ser vi att det finns sida upp och sida ned med olika former av skattenedsättningar och skattebefrielser för fossil energi. Om man inte tar tag i de skatterelaterade miljöskadliga subventionerna, Åsa Romson, missar man en stor del av det som smutsar ned vår natur och det belastar statskassan med mycket pengar, pengar som vi skulle kunna använda till någonting bättre.
Herr talman! Jag tror att jag måste påminna Jens Holm om att det jag sa var att vi tittar både på de skatterelaterade potentiellt miljöskadliga subventionerna och på de icke-skatterelaterade och EU-relaterade.

Jag tror att det är mer effektivt att göra det arbetet löpande. Annars riskerar vi att hamna i en diskussion som jag inte är helt säkert på befrämjar en aktiv utfasning av de potentiella nedsättningarna i skattesystemet, alltså om vi först ska ha ett system som tittar på vilka vi ska definiera som potentiellt miljöskadliga. Det är bättre att pröva dem löpande i det skattearbete som sker vad gäller budgeten.Precis som Jens Holm säger handlar det inom energi och transportsektorn framför allt om skatterelaterade nedsättningar som man måste vända och vrida på. En diskussion som finns i samhället gäller till exempel reseavdragen och på vilket sätt det snedvrider.

Vi vill möjliggöra för människor att bo i hela landet, och man ska också kunna ta sig till jobbet. Men vi vill även möjliggöra en effektiv miljöpolitik. Det är därför Naturvårdsverket gör en uppdatering av den här studien, så att det finns diskussionsunderlag för oss politiker.I frågan om huruvida vi ska göra en nationell plan kan jag säga att det i dag finns propåer från riksdagen om planer för väldigt mycket. Det är handlingsplaner för det ena och det andra. Ibland kan det vara logiskt och viktigt för regeringen att se att allting kanske inte blir bättre för att man lägger det i en nationell plan. En del arbete kan man faktiskt göra löpande i den ständiga revideringen i samband med budgetarbetet, till exempel av skatteundantagen. Men jag emotser också gärna att titta vidare på de delar som det nu tittas på när det gäller de icke skatterelaterade miljöskadliga subventionerna.I sin uppdatering från 2011 lyfter Naturvårdsverket särskilt fram elcertifikatssystemet, fördelningen och auktioneringen av utsläppsrätterna samt jordbrukssektorn och fiskesektorn. Det är lite olika typer av åtgärder som man behöver verka för. Bland annat är det känt att Sverige verkar starkt för att vi ska öka den auktionerade delen inom EU:s utsläppshandel. Det är ett sätt att verka både nationellt och globalt för att minska potentiellt miljöskadliga subventioner.
Herr talman! Det finns absolut ingen motsättning mellan att å ena sidan justera skattesatser i det löpande arbetet för att se till att utsläppen minskar och att å andra sidan se till att omfördelningen från rik till fattig blir rättvisare. Det ser jag som en självklarhet i en progressiv regerings arbete.Men det är samtidigt så att vi nu har en kartläggning. Både Naturvårdsverket och OECD tar upp det här. Man konstaterar att de samlade miljöskadliga subventionerna uppgår till ungefär 50 miljarder kronor. I internationella sammanhang pratar vi om utfasning av dessa miljöskadliga subventioner.Då tycker jag att det är lite magert av klimat och miljöministern att säga att man sköter det här i det löpande arbetet. Det finns ett antal subventioner som vi redan här och nu vet är väldigt dåliga, i alla fall som jag ser det, som skattenedsättningen för torvbrytning och att man tagit bort koldioxidskatten för kraftvärme. Reseavdraget, som vi pratade om, borde självklart göras om, så att det inte är storstadsbor som kan åka kollektivt som gynnas av det. Vi har försäkringsansvaret för kärnkraften, som ministern och jag har debatterat tidigare. Det finns internationella krav att det ska höjas till 12 miljarder kronor, men det är någonting som Sverige inte har genomfört.Herr talman! Det känns som att det finns skäl att fortsätta att hålla koll på den här frågan. Det är inte okej att betala miljarder kronor till det som smutsar ned.
Herr talman! Jag håller med Jens Holm om att vi ska fortsätta att titta på de skatterelaterade subventionerna. Däremot tror jag inte att vi i dagsläget är betjänta av att först samla oss till en nationell plan och sedan göra arbetet. Jag skulle vilja göra arbetet redan nu.Att vi betalar en massa för de här subventionerna innebär på skattesidan att vi inte tar ut tillräckligt i miljöstyrande skatt. Där är regeringen väldigt tydlig. Vi vill att de miljöstyrande skatterna ska öka, och det jobbar vi hårt med. Jag tror att det är viktigare att få en skattemix som i totalen leder till att det blir effektivare ur miljösynpunkt. I det arbetet är det en viktig komponent att se till att man inte får undantag och differentieringar som leder till "fickor", vilka gör att det blir ännu sämre för miljön men inte heller bra i den andra ändan.I grunden tycker jag att vi ska ha ett system där man beskattar tydligt på miljöutfallet. Men man måste också ha med sociala dimensioner, till exempel en aktiv fördelningspolitik, för att klara de sociala klyftorna. Det är ett annat sätt, och det har Sverige använt på stora delar av skattemarknaden.Utomlands har man en omvänd problematik. Där försöker man så att säga ta in sociala dimensioner i miljöskattediskussionen, och då märker vi att det blir problem. Då blir det snarare så att man inte ens går fram med miljöskatter på bränslesidan för att se till att bränslena faktiskt betalar sina miljökostnader. I stället får man, som det varit i Indonesien, stora subventioner till hushållen i den delen och väldigt stora utsläpp men ingen aktiv fördelningspolitik. En sådan står dock jag och regeringen för.